Herr talman! Den som inte är mantalsskriven i kommunen kan inte besvära sig över utslag i ett visst ärende. Enda möjligheten är att någon bekant inom kommunen åtar sig att göra detta, vilket kan vara ganska svårt. Man talar här om att det inte finns något trängande behov, och det finns även ett uttalande i den riktningen i Kommunförbundets remissvar. För mig är detta en ekvation som inte går riktigt ihop. Av en tidningsartikel den senaste månaden som gäller Malmö framgår att allt fler arbetssökande överklagar beslut inom de kommunala förvaltningarna där. Det påpekas att till en början hade den kommunala besvärsnämnden inte mycket att göra men att arbetet kraftigt har ökat. I fjol var antalet ärenden uppe i ett fyrtiotal. I år har man till dags dato avgjort lika många ärenden, och fler kommer det att bli. Vad ökningen beror på kan man naturligtvis inte klargöra, men det finns vissa hypoteser. En anledning kan vara att det i dag finns många fler sökande till en ledig anställning än för bara ett par år sedan. Det framgår också av den här tidningsartikeln att antalet ärenden kommer att stiga och att besvärsnämnden i Malmö har ansökt om mer pengar för det kommande verksamhetsåret. Jag tror, herr talman, att det är viktigt för rättstryggheten att alla kommunalt anställda har möjlighet att överklaga beslut som berör dem själva. Nr 105 Denna möjlighet får inte gälla bara dem som är mantalsskrivna eller råkar Onsdagen den arbeta i en kommun som har besvärsnämnd. Dessa kommuner är för övrigt 23 oktober 1974 få jämfört med hela antalet kommuner i landet.
inrättande av Herr talman! Herr Boo svarade naturligtvis inte på min fråga fast den kommunala var rätt enkel. besvärsnämnder Är det rättvist att när sju personer — enligt det exempel jag tog — söker en tjänst, så får fem av dem lov att klaga, medan den sjätte inte får det, eftersom han händelsevis råkar bo utanför den kommun det gäller? Jag tycker att det är en skriande orättvisa. Nu säger man att det är viktigt med den kommunala självbestämmanderätten. Det är det, men den kommunala självbestämmanderätten kan inte vara viktigare än strävan att skapa rättvisa mellan enskilda människor. Jag inväntar fortfarande herr Boos svar på den fråga jag ställde.
Herr talman! Utskottets majoritet har inte tagit ställning för eller emot behovet av kommunala besvärsnämnder. Utskottet har sagt att det bör ankomma på de enskilda kommunerna att avgöra om kommunala besvärsnämnder skall inrättas. Jag litar på den kommunala opinionen och tror att man ute i kommunerna är kapabel att avgöra denna fråga. Jag förutsätter att om det finns ett trängande behov så kommer kommunerna genom den fakultativa möjlighet som finns att se till att det råder likhet inför lagen.
Herr talman! Därmed svarade ändå herr Boo att den kommunala självbestämmanderätten är viktigare än rättvisa mellan enskilda människor. Jag har en motsatt uppfattning.
Herr talman! Det här kom till stor del att handla om principer — den enskilde eller kollektivet. I min vägning kommer den enskilde att betyda mest. Därför anser jag att det borde vara en skyldighet för varje kommun att inrätta kommunala besvärsnämnder.
Herr talman! Jag har inte, herr Sjöholm, tagit ställning för det ena eller det andra. Jag förlitar mig på att den kommunala självstyrelsen verkligen tar hänsyn och har möjlighet att avgöra frågor om den enskildes rättssäkerhet.

Herr talman! Det är enligt min mening en viktig rättighet för minoriteten i kommunfullmäktige att utöva kontroll på majoriteten. För närvarande kan denna rättighet förvägras minoriteten utan skäl. Kommunfullmäktige avgör suveränt om en interpellation skall få framställas eller inte, och det är en orimlig ordning. I den paragraf som reglerar detta borde det stå att interpellations framställande får vägras endast om ämnet inte faller inom fullmäktiges handläggningsområde. Jag har motionerat om att en sådan bestämmelse skall införas. Konstitutionsutskottet har i sak egentligen inte tagit upp frågan. Man håller med mig om att det är en viktig och demokratisk rättighet för minoriteten, men det är egentligen allt som sägs i betänkandet. I samband med dagens diskussion om den kommunala demokratin beslöt vi att motionerna i frågan skulle överlämnas till kommundemokratiutredningen, och det borde vara rimligt även när det gäller denna motion.

Herr talman! Man får väl ändå förutsätta att utskottets talesman har någon uppfattning i sak, och det vore intressant att få höra den. Vore det ändå inte värdefullt att i lagen fastslå att den enda möjligheten att vägra en interpellations framställande är om ämnet inte faller inom fullmäktiges handläggningsområde? Annars kan minoriteten undertryckas. Från den vackra stad där jag bor har jag exempel på att sådant förekommit, men det borde det icke få göra.
Herr talman! Dels därför att ett enigt utskott uttalat sig över motionen, dels därför att herr Sjöholm inte har framställt något yrkande, så trodde jag inte att vi skulle behöva debattera den här — jag skall inte säga lilla frågan. Eftersom herr Sjöholm nu så gärna vill att någon från utskottet skall säga någonting i frågan, så får väl jag lov att göra det. Av motionen liksom av herr Sjöholms yttrande här kan man få den uppfattningen, om man inte är insatt i kommunala ting och arbetsformer, att det ofta förekommer att interpellationsframställningar avslås. Jag har varit aktivt politiskt verksam på det kommunala planet i flera årtionden, och jag har diskuterat den här frågan med många andra som har varit kommunalpolitiskt aktiva lika lång tid som jag. Jag har ännu inte hört någon berätta att en interpellationsframställning i en fråga där man har rätt att interpellera har avslagits. Måhända har det förekommit någon gång, eftersom herr Sjöholm tar upp frågan i sin motion. Om någon förvägrats att interpellera, så måste det ha inträffat mycket sällan. Därför anser jag inte att det är berättigat med en lagändring, som herr Sjöholm vill ha till stånd. Herr Sjöholm talar i sin motion om att det är fråga om majoritetsförtryck om en fullmäktigeledamot förvägras att interpellera. Om jag fattar honom rätt så menar han att det inte är demokratiskt att vägra någon att interpellera. Men i fullmäktige, landsting och riksdag — och även på många andra områden, bl.a. inom föreningar av olika slag — förekommer ju majoritetsbeslut. Inte kan väl någon rätteligen göra gällande att ett sådant beslut är odemokratiskt. Ett majoritetsbeslut anser jag vilar på fullt demokratisk grund, även om det gäller att vägra interpellation i en viss fråga. Jag tycker att herr Sjöholm tar i alldeles för hårt när han vill göra gällande att majoritetsbeslut är förtryck. Det är horribelt. Herr Sjöholm sade också att utskottsbetänkandet är innehållslöst. Det må han gärna tycka, men ett enigt utskott tycker inte det, och herr Sjöholm har inte ens fått gehör från sitt partifolk i utskottet. Utskottet åberopar att den fråga som herr Sjöholm tar upp blir föremål för överväganden inom utredningen om den kommunala demokratin. Denna utredning har bl.a. till uppgift att göra ”en översyn av formerna för medborgarinflytande över den kommunala verksamheten”. Utredningen planerar att redovisa huvuddelen av sitt arbete under våren 1975, så även om herr Sjöholm tycker att den ordning som nu tillämpas enligt kommunallagen när det gäller rätten att interpellera i fullmäktige är odemokratisk —- vilket jag protesterar mot — kommer ändå frågan att prövas i den utredning jåg talar om. Vad den kommer till för resultat vet jag inte, men ett betänkande kommer så småningom. Jag yrkar, herr talman, bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr 33.
Herr talman! Om utskottet har fel är det så mycket värre att utskottet är enigt. Herr Mossberg säger sedan att eftersom det här är fråga om en företeelse som inte är så vanligt förekommande kan man ta lätt på den. Jag tror inte heller att en sådan här vägran förekommer ofta, men bara det att det kan förekomma är ett tillräckligt skäl för en lagändring. Jag har exempel på att det har förekommit. Det hände t.o.m. i Helsingborg när vi var unga och gröna och ställde många interpellationer att ordföranden i stadskollegiet, som det hette på den tiden, sade att om vi inte slutade med det skulle man låta bli att svara. Det kunde man alltså göra med den lag vi nu har. Det tycker jag är ett förtryck, herr Mossberg. Jag är emellertid relativt tillfredsställd om den här frågan verkligen tas Nr 105 upp i utredningen om den kommunala demokratin, men det står det inte Onsdagen den klart utsagt i utskottets betänkande. 23 oktober 1974

Herr talman! Med en så hög progressiv beskattning som vi har i vårt land medför principen om det slutna beskattningsåret att det uppstår många orättvisor i beskattningen. Den som har ojämna inkomstförhållanden får inte sällan betala mycket högre skatt än den som har samma genomsnittliga inkomst men inkomsten jämnt fördelad under ett antal år. Det var detta som motiverade 1957 års skatteutredning att föreslå en progressionsutjämning. Tyvärr har regeringspartiet inte velat fullfölja detta uppslag. Nu säger utskottsmajoriteten att ”de mest iögonenfallande verkningarna av progressionen vid den statliga inkomstbeskattningen undanröjts”. Ja, även om reglerna för förlustutjämning, ackumulerad inkomst och skogskonto är bra så har dessa möjligheter begränsade verkningar. Visserligen kan man kanske säga att progressionsverkningarna i vissa fall kan ha minskat under årens lopp, men det beror i så fall på den föga hedrande sanningen att marginalskatterna blivit så höga i de mera vanliga inkomstlägena att nästan alla människor i det här landet drabbas av orimligt höga skatter. Förlustutjämningen är också i behov av vissa ändringar. Vi har pekat på några stycken, bl.a. en som jag tycker är särskilt iögonenfallande. Det gäller rätten att utnyttja förlustavdrag när vissa andelar i ett företag övergått till den kvarvarande kompanjonen från den tidigare meddelägarens stärbhus då kompanjonskapet inte längre är möjligt på grund av dödsfall. Behovet av en öppen resultatutjämning gör sig alltmer gällande, och detta problem bör därför omedelbart bli föremål för utredning. Olika system kan komma till användning, vilket också de nu behandlade motionerna visar.

En annan metod är att använda ett kontosystem som liknar det nuvarande skogskontot. Det torde vara lätt att tillämpa bl.a. för jordbrukarna vid växlande skördeutfall. Vidare torde det vara möjligt att använda investeringsfondssystemet i större utsträckning än vad som för närvarande sker för den mindre företagsamheten. Det är de ständigt ökande kraven som ställs på näringslivet genom olika lagar och förordningar som skapar behov av garantier för att de här åtagandena också skall kunna uppfyllas. Därför blir behovet av reservationer för framtiden alltmer uppenbart. En hård beskattning, som försvårar uppbyggnad av det egna kapitalet, i förening med en allt hårdare kreditåtstramning för det enskilda näringslivet gör att en lösning av problemet att skapa en nödvändig stabilitet och en garanti för sysselsättningen är av behovet påkallad.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 42 behandlas bl.a. frågan om rätt till resultatutjämning vid beskattningen. Frågan är inte ny. Den har behandlats åtskilliga gånger tidigare här i riksdagen utan att riksdagsmajoriteten har tillmötesgått kravet på en utredning. Syftet med kravet på resultatutjämning är att för mindre företagare, jordbruksoch fastighetsägare, skapa bättre förutsättningar för en inkomstutjämning mellan olika år. Oftast beror olikheterna i inkomst under skilda år på omständigheter som den enskilde inte råder över. Starka konjunkturförändringar kan vara en orsak. För jordbrukare spelar väderleksförhållandena ofta en mycket stor roll. Visserligen har de nya bestämmelserna angående jordbruksbeskattningen skapat bättre förutsättningar för en viss inkomstutjämning. Men för det enbart vegetabilieproducerande jordbruket är i många fall möjligheterna till en inkomstutjämning starkt begränsade beroende på att sammanlagda värdet av lagret är mycket ringa. Särskilt för denna grupp skulle en resultatutjämning ha stor betydelse. Resultatutjämningen skulle också vara av vikt såsom ett komplement till skördeskadeförsäkringen. De mindre företagarna och jordbrukarna saknar möjligheter att göra avsättningar till investeringsfonder. Här skulle möjligheten till resultatutjämning vara ett alternativ då det gäller att skapa Nr 105 något mera likvärdiga förutsättningar mellan olika företagare. Onsdagen den Vi har nu rätt många års goda erfarenheter av skogskontolagstiftningen. 23-öktober; 1974 Det borde därför nu finnas starka skäl för att tillmötesgå motionärernas So och reservanternas krav på en utvidgning av den grupp som bör få rätt Resultatutjämning att utnyttja utjämningskonton. Reservanterna föreslår att företagsskattebevid beskattningen redningen får i uppdrag att göra en skyndsam utredning i syfte att förbättra möjligheterna till en allmän öppen resultatutjämning genom kontometoden. I utskottsbetänkandet står bl.a. att företagsskatteberedningen kommer att behandla denna fråga. Som jag har läst direktiven till denna beredning så förhindrar närmast direktiven beredningen från att ta upp frågan om resultatutjämning vid inkomst av jordbruk. Det finns starka skäl för att detta problem löses på ett sätt, som ger större likställdhet i beskattningen mellan olika företagstyper. Därmed skapas bättre förutsättningar att möta konjunkturväxlingar och inte minst att möta växlingar i inkomsthänseende beroende på väderleksförhållanden och annat, som den enskilde inte har någon möjlighet att påverka. Genom ett bifall till reservationen kommer också flertalet övriga motionskrav att bli beaktade. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl.

Herr talman! Detta betänkande handlar om resultatutjämning för näringslivet mellan olika verksamhetsår. Möjligheter till resultatutjämning finns, men de är inte tillräckliga. Jag vet redan att skatteutskottets värderade ordförande kommer att säga att det finns investeringsfondsmöjligheter, av skrivningsmöjligheter osv. Han har rätt i detta. Det råder ingen tvekan om att vårt avskrivningssystem är förmånligt. Inte minst företagarna är villiga att erkänna detta. Ändå anser folkpartiet att det finns anledning att komplettera de befintliga möjligheterna med ett system för fondavsättning mellan åren. Jag kan instämma med herr Josefson, som nyss sade att vissa företag inte har avskrivningsobjekt att utnyttja för utjämning. Jag kan även ta exempel från min egen valkrets på Västkusten, där fisket är en sådan verksamhet som har mycket ojämna inkomstförhållanden mellan olika år. Det behövs exempelvis en driftregleringsfond för fisket såsom herr Åberg föreslår i sin motion nr 631. Jag vet att de svenska fiskarna gärna skulle se att de fick samma möjligheter som sina kolleger i Norge, där man ”ligger längre fram” med utjämningsmöjligheterna. Med dessa få ord yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen av herr Magnusson m.fl.

Herr talman! Ytligt sett kan det tyckas som om det enda som skiljer utskottsmajoriteten från reservanterna är uppfattningen om hur pass fort en utredning skall ske av företagens möjligheter att få använda nya resultatutjämningsmetoder. Reservanternas krav på att företagsskattebered ningen skall utreda möjligheterna till en allmän öppen resultatutjämning genom olika slag av konton är såvitt jag kan förstå redan tillgodosett. Det ingår nämligen i beredningens direktiv att undersöka vidgade möjligheter för avsättningar enligt investeringsfondernas modell även till andra ändamål än dem som är tillåtna i dag med konjunkturinvesteringsfonderna. Jordbruksbeskattningen är visserligen, som herr Josefson sade, undantagen i direktiven, men inte i annan mån än att det skall vara speciella regler härför. Vi försöker ändå att få precis samma regler för jordbrukarna såsom rörelseidkare som för alla andra rörelseidkare. Utskottsmajoriteten, som har försökt sätta sig in i företagsskatteberedningens direktiv, finner det tämligen omöjligt för beredningen att med förtur bryta ut vad reservanterna vill. Just avskrivningsmöjligheterna och konsolideringsmöjligheterna är något av en hörnsten i vad beredningen har att syssla med. Dagens företagsbeskattning är sammansatt av en hel massa element, som knappast kan behandlas var för sig, ett förhållande som också har uppmärksammats i direktiven. Dit hör i första hand naturligtvis skattesatsernas höjd vid den nettoinkomst som till slut blir kvar. Men dit hör naturligtvis också alla de konsolideringsåtgärder som får vidtas i ett företag innan nettoinkomsten framräknas. En viktig del av direktiven tar upp balansgången mellan det önskvärda i en stark utveckling av näringslivet, även om det sker med lånta skattemedel, och det förhållandet att skattereglerna också måste användas för att nå en rättvis fördelning av såväl människornas inkomster som deras förmögenheter. Utskottsmajoriteten kan inte förstå det rimliga i att med förtur bryta ut en del av företagens inkomstbeskattning utan att göra någonting åt andra delar som hänger samman därmed. Jag är medveten om att det på andra områden förekommer skatteprovisorier. Men jag tycker inte att detta är ett förhållande, som berättigar till flera provisorier, vilka inte är absolut nödvändiga. Även om beredningen skulle kunna åstadkomma ett provisorium på detta område, måste provisoriet förmodligen ändras när beredningen till slut kan se helhetsbilden om ett eller annat år. Därmed är jag inne på sakfrågorna. Jag har själv aldrig riktigt förstått det legitima behov som har förelegat av nya konsolideringsregler utöver dem som i dag finns. Jag kan tänka mig att det kan vara berättigat med olika former av omläggningar och förenklingar. Men det finns enligt min uppfattning egentligen inte något behov av att utöver vad vi nu har bygga på med ytterligare fondavsättningar o. d. De ledamöter som har talat i detta ärende före mig har inte heller kommit med några som helst konkreta exempel som har kunnat övertyga mig om någonting annat. Låt mig något syna vilka konsolideringsmöjligheter som står till buds för företagarna i nuläget. Den viktigaste är givetvis nedskrivningen av lagervärden så att endast 40 procent behöver tas upp. Maskiner och inventarier kan avskrivas på några få år och betydligt snabbare än vad den fysiska förslitningen skulle medge. Även i fråga om fastigheter finns möjligheter till viss konsolidering, och de företagare som driver sin verksamhet i form av aktiebolag eller ekonomiska föreningar kan dessutom göra avsättningar till investeringsfonder för konjunkturutjämning och på det sättet skaffa sig ännu större skattekrediter. Jag tror knappast att de som har verkliga företagarinkomster blir lidande i nuläget, utan de kan med olika konsolideringsmöjligheter fördela inkomsten jämnt mellan åren efter nästan eget val. Fisket utgör heller inget undantag. Fisket har oerhört dyrbar materiel, och eftersom man får skriva ner de dyra fiskebåtarna på ett mycket litet antal år finns det mycket goda konsolideringsmöjligheter också hos den näringen. Jag tror knappast att det finns behov av flera. Reservanterna anser att dessa skattekrediter i huvudsak bara kommer de stora företagen till del. Jag tror inte att så är fallet, utan skattekrediterna kommer alla företag till del, stora som små. Och de företag som inte är lönsamma, utan där hela vinsten går åt till företagarens försörjning, har ju heller inget större behov av skattefria avsättningar. Vidare kan det inte vara rimligt att en vinst, som från början varit relativt hygglig, genom olika transaktioner och avsättningar på ett fiktivt sätt skall minskas ner till en så låg nivå att företagaren blir berättigad till olika slags behovsprövade förmåner av social karaktär. Jag har som sagt en känsla av att reservanternas företrädare här inte kunnat ta fram något exempel som ger belägg för att utjämningsmöjligheter saknas. Herr Josefson talade om jordbrukarna — de behandlas för övrigt i en motion — och menade att vissa av dem inte har några utjämningsmöjligheter. Låt mig då något närmare granska jordbrukarnas situation. De som har djur har en kolossal möjlighet att utnyttja varulagerreserven. Djuren betraktas ju som ett varulager, vilket alltså får skrivas ner till 40 procent av värdet. För en konsolidering på exempelvis 100 000 kronor, varav hälften kan beräknas vara skatteskuld, behövs inte någon större gård. Det är en oerhörd konsolideringsmöjlighet. För en lantbrukare som ägnar sig endast åt spannmålsoch annan växtodling är möjligheterna något mindre, det medger jag, men fullt tillräckliga för att jämna ut tillfälliga svängningar i inkomsterna. Helt utan lager är de nämligen inte vid bokslutstillfället, utan ett litet lager har de alltid. Och med tanke på vad dagens maskinpark och inventarieuppsättning kostar i ett modernt lantbruk blir den obeskattade reserven även i ett kreaturslöst lantbruk högst betydande. Det här gäller naturligtvis i första hand de jordbruk där redovisningen sker efter bokföringsmässiga grunder, men då alla jordbrukare har full frihet att använda den metoden — och dessutom riksdagen har beslutat att det skall bli en obligatorisk övergång efter ett visst antal år — så kan vi enligt min uppfattning helt bortse från dem som tillämpar kontantprincipen. Här har nämnts små serviceföretag, konsulter och andra som inte har några nämnvärda lager, maskiner eller inventarier. Helt utan utjämningsmöjligheter är inte de heller. Fakturorna kan mycket väl regleras i tiden, såväl när det gäller halvfärdiga som färdiga produkter. En känd advokat sköt upp ett avsevärt belopp — jag tror att det var 700 000 kronor — från ett år till ett annat. Även små konsultföretag har möjligheter att på det sättet göra justeringar mellan åren. Sedan kan man rent principiellt ställa frågan: Varför skall den som betecknas som företagare men som ändå inte löper några risker för prisfall — och det gör inte konsultföretagen — eller risker för kundförluster och som inte har några omkostnader för maskiner o. d. kunna skaffa sig skatteskulder eller utjämna progressionen, när de som betecknas som löntagare inte har den ringaste chans härtill? Vi har näringsfrihet här i landet, men jag tycker inte att vi genom att tillskapa skattefördelar skall locka löntagarna att göra om sina inkomster till företagarinkomster. Det är också ett naturligt krav att skatten skall vara lika hög för alla grupper av medborgare med lika stor inkomst. Såvitt jag kan förstå har ingen av reservanterna helhjärtat ställt sig bakom motionskravet om progressionsutjämning för alla, och det kan jag förstå och också vara tacksam för. Någonting sådant skulle slå sönder kalenderåret som skatteenhet och torpedera den sunda principen att skatten skall betalas i samband med att inkomsten intjänas och skattekraften föreligger. De skönhetsfläckar som vidlådit vårt skattesystem i det här avseendet har också i stort sett tvättats bort. Om inkomsten skall beskattas ett år men har intjänats under flera år, får förordningen om ackumulerad inkomst användas. Gäller det skogstillväxt för flera år som avverkas på en gång, kan insättning på skogskonto göras. Jag kan anföra flera exempel, om det behövs. Har någon skattskyldig fått ett sammanlagt underskott i sin deklaration ett år, så kan detta underskott dras av sex år framåt i tiden. Därmed anser utskottsmajoriteten att rättvisekraven blir tillgodosedda i mycket hög grad. Varje undantag från generella skatteregler ökar möjligheterna till obefogad skatteflykt, och därför anser utskottsmajoriteten att vissa spärrar måste till. Enligt den uppfattningen måste det vara ett rätt rimligt krav för utnyttjande av förlustavdrag att deklarationsplikt förelegat och också fullgjorts under förluståret liksom att uppkommen förlust i ett företag inte skall bli handelsvara. De som skall utnyttja avdraget skall vara samma personer som åsamkats förlusten eller deras arvingar. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet i betänkandet nr 42.

Herr talman! Herr Wärnberg har radat upp en hel del olika metoder för att fördela ojämna inkomster, och visst finns det många sådana möjligheter. Jag hart.ex. i min bänk ett tidningsurklipp som visar att socialdemokratiska estradörer har lyckats nedbringa sina inkomster med flera hundra tusen kronor, men alla har inte de möjligheterna och tillgång till de kontanter som erfordras för att åstadkomma sådana reduceringar i sin beskattning. Vad vi åsyftar är precis det som herr Wärnberg själv krävde, nämligen att man skall försöka åstadkomma att skatten blir lika för alla. Vi vill att de mindre företag som inte kan använda de nuvarande avskrivningsreglerna skall få möjlighet till detta. Men vi har inte sagt att det bara skall vara fråga om dem. Utredningskravet innebär önskemål om en allmän progressionsutjämning, så att det kan bli möjligt för vem som helst som har en mycket ojämn inkomst att få göra en utjämning. Utredningen får visa varthän ett sådant förslag så småningom kan komma att leda. Detta är vad det gäller, men herr Wärnberg talar här om skattekrediter, precis som om man kunde betrakta de bruttotillgångar som finns i företagen vid bokslutstillfällena såsom redan intjänade pengar. Naturligtvis måste företagen ha möjligheter att göra avskrivningar exempelvis på sina fordringar i den mån dessa inte är helt säkra. Lika självklart är det väl också att de produkter som företagen har framställt ingalunda innebär någon vinst förrän i det ögonblick man har sålt sina produkter. Av den anledningen är det nödvändigt att göra avskrivningar för att på det sättet skapa stabilitet och styrka i näringslivet. Det är denna metod som gjort att det svenska näringslivet kunnat stå emot en hel del påfrestningar. Och när det nu återigen läggs nya bördor och ställs nya krav på företagen är det nödvändigt att i någon mån också försöka se till att det finns tillräckliga garantier för att vederbörande företag har möjlighet att skapa den grundval på vilken det även i fortsättningen skall bygga en säker framtid för sina anställda. Det är det som problemet gäller.

Herr talman! Jag vågade i mitt anförande nyss antyda att herr Wärnberg skulle komma att göra en lång uppräkning av de möjligheter till resultatutjämning som faktiskt redan finns. Och det gjorde han också, med den utomordentliga sakkunskap som han besitter. Jag vill gärna säga att han så långt jag kunde förstå till alla delar hade rätt i det han sade. Under en förutsättning — att företagen, som utnyttjar dessa möjligheter, bedriver en verksamhet som löper genom åren på ett normalt sätt. Men det gör den inte hos alla företag. Jag kan bara ta ett exempel från fisket — man skulle också kunna anföra exempel från kustsjöfarten — där en person har en båt som är fullständigt avskriven. Båten har kostat 700 000-800 000 kronor en gång i världen. Denna person skulle behöva skaffa en ny båt. Han vågar inte fatta något sådant beslut kanske därför att han blivit till åren kommen eller av något annat liknande skäl. En ny båt kostar 8-10 miljoner kronor. Så kommer det ett år då han får mycket hög avkastning av fisket. Han har då inte någon möjlighet att göra avsättningar så att han får en utjämning för de kommande åren. Han har nämligen inga avskrivningsobjekt. Han skulle behöva både driftsregleringsfond och möjlighet att skattefritt avsätta till en investeringsfond, en möjlighet som redan står till buds för motsvarande yrkeskategorier i Norge. Det är alltså bl.a. under sådana extraordinära förhållanden som möjligheten till skattefria fondavsättningar behövs. Det är därför som vi inom folkpartiet vill att ett system för skattefria fondavsättningar skall utarbetas med förtur.

Herr talman! Av herr Wärnbergs anförande framgick hur pass olika möjligheterna är för företagare av olika slag att göra avsättningar för framtiden. Ett av motiven för motionärer och reservanter är just att skapa något större rättvisa och likställighet mellan olika företagstyper. Jag har inte på något sätt bestritt att man på vissa områden i dag har mycket stora möjligheter härvidlag. Jag sade också beträffande jordbruket att det framför allt är de vegetabilieproducerande jordbruken som har mycket begränsade möjligheter att utnyttja avskrivningsreglerna för att få någon utjämning. Det är klart att det finns ett värde i maskinparken, men jag vill här säga att det är ett värde som ganska snabbt sjunker i den mån maskinerna gnags av tidens tand — nästan oberoende av i vilken utsträckning de används. Därför skall man nog inte med alltför stort eftertryck tala om möjligheterna att över maskinparken åstadkomma någon större utjämning. Däremot skulle rätten att avsätta till utjämningskonto skapa förutsättningar att inte bara göra avskrivningar sedan en maskin anskaffats utan att också ett eller annat år tidigare skjuta på beskattningen av ett visst belopp som skulle användas när en maskin eller andra inventarier anskaffas. Även för de mindre företagen liksom för de medelstora familjejordbruken har kostnaderna för maskinanskaffning i dag fått sådan omfattning att det är nödvändigt att på något sätt skapa bättre förutsättningar att klara av sådana investeringar. Därvidlag anser jag att utjämningskontot är en betydelsefull faktor som bör kunna införas. Herr Wärnberg framhöll också skogskontot — om jag förstod honom rätt —- såsom något ganska värdefullt. Det är också därför som vi motionärer vill att man skall utreda möjligheten att göra den utvägen tillgänglig för större grupper. Det är inte fråga om någon skattebefrielse utan om skatteutjämning. Herr Wärnberg anförde ett exempel på att utjämningskonto inte skulle vara befogat. I och med att reservanterna inte har yrkat på något direkt beslut i dag utan anser att frågan skall hänskjutas till företagsbeskattningsutredningen har man ju även fått denna möjlighet att bedöma om det behöver göras några eventuella begränsningar.

Herr talman! Mitt huvudargument i den här frågan gäller huruvida utredningen om de speciella resultatutjämningskontona skall brytas ut från de övriga delarna av företagsskatteberedningens olika element när man försöker få fram en skatteenhet av det hela. Det är det utskottsmajoriteten tycker att vi inte skall göra. Majoriteten har inte gått emot omläggningen till någon sorts resultatkonto — om det skulle vara lämpligare än de möjligheter som i dag finns, och som jag tidigare uppräknat, att göra resultatutjämning. Vi har alltså inte tagit ställning i sakfrågan som sådan. Det kan mycket väl tänkas att den resultatutjämning som sker i dag är på tok för gynnsam för vissa företagare och kan behöva beskäras, medan den i andra fall är för litet gynnsam och kan behöva utökas. Vad jag har velat framföra med min uppräkning är att de eventuella orättvisorna i detta fall är av den arten att det inte är någon ko på isen. De här reglerna behöver inte brytas ut och omarbetas ett eller två år innan beredningens slutprodukt läggs fram. Det är det jag har försökt förklara. Men när vi sedan kommit in på frågan varför de här reglerna inte behöver brytas ut har någon anfört att jag har fel. Jag vill rätta både mig och den som har angripit mig med att säga att jag inte har någonting emot att avskrivningar i dag sker i vissa fall. Om en företagare har förlustrisk är det självklart att han också skall ha avskrivningsmöjligheter — och det har han också. Den företagare som kan styrka att han löper risk att förlora sina pengar får skriva av, och ingen har sagt att vi skall ta bort den regeln. Men om nu den möjligheten finns och om företagaren inte har maskiner, lager, inventarier e. d., varför skall han då ha ytterligare möjligheter, utöver att förskjuta fakturorna, att skaffa sig skattekrediter? Om han varken har maskiner, inventarier, lager eller någonting annat han kan förlora pengar på måste man säga att han i sin skattesituation står oerhört nära en löntagare, och man kan fråga vad han skall ha utjämningsregler till annat än att utjämna inkomsterna mellan åren. Jag hävdar att företagaren därvidlag redan har en viss möjlighet som inte löntagaren har, nämligen att förskjuta fakturorna för halvfärdiga och färdiga tjänster. Herr Magnusson i Borås tycks vilja påstå att det inte finns någon större skattekredit till företagarna. Det finns, enligt min uppfattning, en jättestor skattekredit i dag, en helt horribel skattekredit. Jag tror att det i det här landet förekommer att ett enda företag har en latent skatteskuld på 1 miljard kronor. Detta gäller de riktigt stora företagen. Jag vill hävda att den sammanlagda skatteskulden hos landets företagare i dag ligger i den storleksordningen att den motsvarar fyra fem års sammanlagda inkomstskatter. Ungefär så stor är den sammanlagda skatteskuld som företagarna har till samhället. Det är en skatteskuld som förmodligen aldrig kommer att inlösas, utan företagarna kommer att skjuta den framför sig undan för undan. Detta är den konsolideringsmöjlighet som vi velat skapa åt företagen för att ge trygghet åt sysselsättningen, precis som motionärerna begärt. Ingen har tänkt beskära dessa möjligheter eller ta några radikala grepp, men vi vill inte bryta ut dessa bestämmelser och skapa en ny utjämnings-och konsolideringsmöjlighet utan att ta hänsyn till helheten. Jag återkommer nu till frågan om fiskarna. Herr Hörberg säger att en fiskare kanske har en båt som är värd 700 000 å 800 000 kronor och som är nedskriven till noll. Vilken jättelik konsolidering har inte den fiskaren skaffat sig! Jag anatar att båten inte är värd noll utan har ett mycket stort värde. Den här fiskaren har alltså redan skaffat sig en jättelik konsolidering, och om han tänker fortsätta fiska beställer han förmodligen en ny båt. Det är då inte nog med att han får börja avskriva båten omedelbart utan han fårt.o.m. börja skriva av på kontraktet om köp av båten. Så pass gynnsamma är bestämmelserna. Den dag fiskaren lägger ut en beställning på den nya fiskebåten får han omedelbart ”klippa av” 20 procent som omkostnad i rörelsen. Finns det då något ytterligare behov av konsolidering i den näringen? Nr 105 Vad jag tror att näringen behöver i stället för förbättringar av konsolide Onsdagen den ringsmöjligheterna är större inkomster för att fiskarna skall kunna klara 23 oktober 1974 sig. Konsolideringsmöjligheterna är verkligen stora redan i dag.
vid beskattningen Herr talman! Jag är tacksam för de erkännanden herr Wärnberg i sitt sista anförande gjorde av att det behövs en hel del konsolideringar i nä ringslivet. Vad sedan gäller frågan om det finns anledning att nu bryta ut progressionssystemet och att lägga fram ett förslag beträffande detta före det stora förslaget tror jag att det finns ett bevis för att detta behövs, nämligen bl.a. att en utredning redan tidigare har utarbetat ett förslag till ett sådant system. Att det sedan inte har förverkligats av riksdagen är ju en annan sak. Jag tror också att man kan anföra en hel del exempel som talar för en sådan lösning. När herr Wärnberg talar om att företagen har en stor skatteskuld gör han sig skyldig till den fortsatta felaktiga uppfattningen att som skatteskuld betrakta just de reserver om vars nödvändighet för konsolidering av nä ringslivet både han och jag i våra tidigare anföranden tydligen varit ense om. Då är det inte fråga om några skatteskulder utan om något som ännu inte är intjänat. Av den anledningen kan inte heller statsmakterna beskatta dessa pengar. Det är först i det ögonblick som man förvandlat lager, fordringar eller vad det är fråga om till rena kontanter som skatten kan utkrävas.
Herr talman! Herr Wärnberg har ändrat litet på det exempel som jag anförde. Det var fråga om en nedsliten fiskebåt. Om ägaren till denna önskar fortsätta med fisket beställer han en ny båt för några miljoner kronor och kan då, om han har en tillräckligt hög inkomst, göra stora avskrivningar. Det är riktigt, och det känner jag väl till. Men det var inte det exemplet som jag nämnde, utan det avsåg en fiskare som har en nedsliten och tämligen värdelös båt och som av åldersskäl inte vågar göra en nybeställning utan tänker avveckla rörelsen. Under sitt sista fiskeår får han en mycket hög inkomst av fisket och skulle då behöva en möjlighet till fondavsättning för att utjämna inkomsten kommande år. Någon sådan möjlighet har han dock inte.
Herr talman! Jag tycker att herr Magnussons i Borås matematik är litet konstig. Säg t.ex. att en företagare i dag köper in varor för 100 000 kronor och drar av denna summa, som han naturligtvis får göra, i inkomstdeklarationen. Om han sedan uppger att varorna inte är värda mer än 40 000 kronor, minskar han därigenom sin inkomst med 60 000 kronor. Är inte det en skatteskuld, vet inte jag vad skatteskulder är. Varan kan ju säljas precis när som helst. Blir det risk för prisfall, så att varorna inte blir värda de 100 000 kronor han betalade när han köpte dem, får han göra ytterligare nedskrivningar för att komma fram till varornas verkliga värde. Jag tänkte först inte bemöta herr Magnusson som nämnde några socialdemokratiska företagare — jag vet inte vilka — men jag skall ändå göra det. Jag vill säga att jag inte har tänkt försvara några socialdemokratiska nedskrivare. Vi skall ha klart för oss att alla följer samma skatteregler. Jag har talat om skattereglerna och har inte angripit några borgerliga eller socialdemokratiska företagare. Vi kan vidare självfallet återkomma till fiskebåtarna. Om man har skrivit ner sin båt till noll, trots att den fortfarande har ett stort värde, men har goda inkomster och inte vet om man skall skaffa sig en ny båt eller inte, får man självfallet betala skatt, om man utnyttjat alla sina konsolideringsmöjligheter. Men om man har bestämt sig för att köpa en ny båt och även har tecknat kontrakt på en sådan, har man hur stora avskrivningsmöjligheter som helst och bestämmer själv hur stor skatten skall bli framöver.
Herr talman! Jag har inte talat om några socialdemokratiska företagare. Jag nämnde att några estradörer hade lyckats nedskriva sina inkomster med några hundra tusen kronor, men jag sade att det inte är alla som har tillgång till så mycket kontanter att de kan åstadkomma någonting sådant. Sedan tar herr Wärnberg ett exempel, och det är klart att man kan göra det, men frågan är ju hur det här varulagret har bearbetats. Man vet inte i vilken mån det går att sälja varorna vidare förrän de är sålda, och det är därför vi har det här konsolideringssystemet, som innebär att man skall kunna göra avskrivningar inte bara på råvaror utan också på färdiga varor och på fordringar.

Herr talman! Min motion om vidgad rätt till avsättning på skogskonto har tyvärr inte vunnit skatteutskottets gehör. Anledning till motionen var erfarenheter från min sysselsättning i bankverksamhet, där man ofta möter det här problemet. Ägare till små skogsarealer har svårigheter att göra rationellare skogsavverkningar utan att vederbörande orimligt drabbas av den progressiva beskattningen. Särskilt hårt drabbade blir äldre skogsägare, som inte själva har möjlighet att deltaga i eller leda avverkningen utan är helt hänvisade till anställd personal. Då tvingas man ofta arrangera avverkningen med större avverkningsmaskiner, och man får ta ett större uttag på en gång. I motionen åberopade jag även de rådande skogskonjunkturerna och det stora behovet av både skogsprodukter och arbetstillfällen. Sedan motionen avlämnades har en viss ändring av skogskonjunkturerna skett, men det minskar inte behovet av större möjligheter att göra rationella skogsuttag med större tidsintervaller och detta till trots fördela inkomsten skattemässigt jämnt över flera år. Denna fråga hör kanske inte till de större eller mera principiella frågorna. Den kan sägas vara en del i den fråga som vi nyss har röstat om. Men den har dock mycket stor betydelse för de människor som ställs inför det här problemet. Då skatteutskottet vid sin avstyrkan av motionen har skött slakten på ett mycket humant sätt genom att hänvisa till skogsbeskattningens framtida utformning så har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! De nuvarande bestämmelserna avseende insättning på skogskonto innebär ju bl.a. att uppskov genom avdragsgill insättning på konto under samma beskattningsår får avse högst 60 procent av köpeskillingen för rotsåld skog och 40 procent för köpeskillingen för leveransvirke samt 40 procent av saluvärdet av skogsprodukter som uttagits för förädling i egen rörelse. Vid flera tillfällen har framställningar via motioner gjorts om höjning av dessa procentsatser. Men riksdagen har i regel avslagit dessa motioner. Undantag har ju bl.a. gjorts när det gällt stormfällningar, snöbrott osv. Frågan om skogsbeskattningens framtida utformning är som bekant under utredning, och vi förväntar att utredningens förslag kan föreläggas riksdagen inom den närmaste tiden. I avvaktan på remissinstansernas yttranden och finansdepartementets slutgiltiga förslag är skatteutskottet inte nu berett att a I ifa i a ställa 23 oktober 1974 Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan. Tillsättande av en Överläggningen var härmed slutad. skatterättviseutredning Utskottets hemställan bifölls.
Herr talman! Det skall här handla om skatterättvisa — dvs. om någonting som inte finns. Det heter så vackert att vi skall i detta land betala skatt efter skatteförmåga, men i själva verket betalar vi efter förmågan att deklarera och förmågan att anlita experter på skatteflykt och experter på att formellt reducera skatteförmågan. Det är ju miljarder — hur många vet vi inte, men det är åtskilliga miljarder — som varje år skatteflyktas och skattefuskas bort. Vi skall bara inte tala om rättvisa och jämlikhet i beskattningen; det låter närmast som ett hån. Och det gör det naturligtvis allra mest i öronen på dem som har till uppgift att i praktiken se till att reglerna i vår skattelagstiftning följs. Det förekommer att man får lov att verkställa införsel i lönen för personer som har en mycket låg inkomst men som råkat få någon liten kvarskatt — man får alltså varje månad eller vecka ta en del pengar ur sådana småinkomsttagares lilla lön. Det händer också att pensionärer, som har råkat få kvarskatt därför att de haft en liten sidoinkomst men som absolut inte har någon skatteförmåga, kommer upp och vill betala sin kvarskatt. Man skulle ha lust att säga till dem: Strunta i att betala det här! Men det gör man alltså inte, för det får man inte göra. Det är illa att man skall behöva uppleva detta samtidigt som man bevittnar att höginkomsttagare med mycket stora inkomster men mycket låga skatter lever flott och obekymrat vidare på de skatteorättvisor som vårt skattesystem innehåller. Det finns ju tyvärr, herr talman, ingen samvetsklausul för kronofogdar — det finns det bara för biskopar, som dessutom i vissa fall använder den för att diskriminera och förödmjuka kvinnokönet. Men det skulle kanske behövas en samvetsklausul på andra områden i samhället. Som jag ser det borde det vara en samvetssak för hela samhället att åstadkomma rättvisa och jämlikhet inom beskattningen. Det behövs krafttag i det avseendet. Jag har nu alltså motionerat om att man skulle tillsätta en skatterättviseutredning som skulle ha som enda uppgift att se till att vi fick den rättvisa och jämlikhet vid beskattningen som alla vettiga och hederliga människor eftersträvar. Förslaget avvisas av utskottet med att vi har så många utredningar som gäller skatten. Men den utredning jag föreslagit skulle faktiskt bara inriktas på att skapa rättvisa. Jag menar att om man tillsatte en sådan utredning och där placerade människor som upplever de här orättvisorna mer än andra — det är alltså rättsligt utbildade människor i domstolar, det är åklagare och det är kanske också kronofogdar som måste hålla i skaftet när yxan skall gå — skulle man kanske kunna komma fram till någonting som hyfsade problematiken. Men utskottet vill alltså inte vara med om detta, och att kämpa ensam mot ett enigt utskott tjänar föga till. Jag tänker därför inte yrka bifall till min motion. På sikt är det kanske också så att enda sättet att få någon hyfsning på detta är att införa ett radikalt nytt skattesystem. Och jag skulle vilja vädja till alla vettiga och hederliga skattebetalare och alla politiker, som inser att vi inte kan fortsätta på den här vägen, att försöka få till stånd ett helt nytt skattesystem, så att vi åtminstone närmar oss den rättvisa och jämlikhet som vi eftersträvar.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Sjöholm om att rättvisa och jämlikhet borde vara honnörsord i vårt skattesystem samt att skattemoralen är låg, i varje fall inom vissa folkgrupper i vårt land. Jag vill emellertid ändå inte sätta den stämpeln på alla skattebetalare. Men om man kunde konstruera ett hundraprocentigt rättvist skattesystem och därigenom skapa en hög skattemoral, så skulle säkert alla svenska medborgare hälsa detta med stor glädje. Det finns väl knappast några frågor som har diskuterats så intensivt som skattefrågorna, framför allt då av ledamöterna här i riksdagen och i pressen. Alla i vårt land vill ha en så god service som möjligt, men när det gäller att solidariskt vara med och betala för den servicen börjar en hel del av medborgarna att knorra. I alla politiska partier har man också skrivit motioner i skattefrågor, och de motionerna har behandlats av riksdagen. Vi har sett exempel på det för en stund sedan. Vidare har det tillsatts utredningar och skrivits propositioner, men trots detta har klagovisorna över det orättvisa skattesystemet inte avtagit i styrka. Jag tror inte heller att alla blir nöjda så länge vi har olika uppfattningar rörande innebörden av begreppet jämlikhet. De politiska partierna har olika värderingar i den viktiga frågan. Jag anser dock att vi först måste lösa den frågan. Är det t.ex. jämlikhet att en del människor tjänar flera hundra tusen kronor medan andra bara tjänar något tiotal tusen kronor? Eller är det jämlikhet att en del människor bor i flotta lyxvillor och andra knappast har en bostad? Vårt skattesystem har varit och är föremål för kontinuerlig översyn i många olika avseenden, och det kan vara skäl i att till kammarens protokoll få antecknat vad som har gjorts eller vad som är på gång i skattefrågan.

Slutligen har Kungl. Maj:t också uppdragit åt riksskatteverket och statskontoret samt några länsstyrelser att bilda en arbetsgrupp och företa en översyn av skatteadministrationen. Med hänsyn till vad jag här anfört och med tanke på de parlamentariska utredningarnas sammansättning tycker jag inte att man kan beskylla regeringen för underlåtenhet att ägna sig åt skattefrågorna. Jag vill också göra det påpekandet att det år 1973 väcktes många riksdagsmotioner om skatteflykt och skattefusk, och i ett flertal motioner begärde man en översyn av skattesystemet m.m. Herr Sjöholm hemställer i sin motion nr 18 år 1974 att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär en skatterättviseutredning och att denna tillsätts skyndsamt. Utredningen skulle få till uppgift att framlägga förslag om sådan ändring i skattesystemet och skattelagstiftningen att rättvisa och jämlikhet uppnås. Herr Sjöholm påtalar att rättvisa och jämlikhet inte existerar inom beskattningen. Skatteflykt och skattefusk florerar, och skattemoralen är låg. De hederliga får betala för de oärliga. Som jag tidigare sade håller jag med herr Sjöholm om detta. Utskottet tror också att alla politiska partier kan ställa sig bakom önskemålet att åstadkomma rättvisa på detta område. Men olika samhällsgrupper har olika meningar om vad som är skatterättvisa. Det är den frågan vi måste diskutera och lösa. Utskottet påpekar att varje utredning som pågått eller pågår på skatteområdet har i uppdrag att undanröja möjligheter till skatteundandragande eller att rätta till snedvridningar som inte kunnat förutses vid reglernas införande. Och motionären kan inte förneka att stora framsteg gjorts i kampen mot skatteflykt och skattefusk. Personligen tycker jag i likhet med en insändare i en tidning att skattemoralen är under all kritik. Som jag ser det borde det finnas möjligheter att införa ett annat skattesystem som till en del löser dessa problem. Man skulle kanske kunna beskatta naturrikedomarna på ett helt annat sätt än nu — kanske också hårdare — och även produktionen. Men med hänsyn till att så många ambitiösa politiska sakkunniga och experter — och dit räknar jag också herr Sjöholm — redan verkat eller verkar på detta viktiga område tror inte utskottet att motionärens förslag om ytterligare en utredning skulle kunna lösa det här problemet. Vi får väl vänta och se vilket resultat de pågående utredningarna kommer till och sedan återkomma. Vi måste hjälpas åt att reparera de fel och brister som finns i de förslag som framläggs. Det är riktigt som herr Sjöholm sade för en liten stund Nr 105 sedan att detta är en samvetssak och att vi måste ta krafttag på detta område Onsdagen den — jag håller fullständigt med om det. Men är det inte så att de som anlitar 23 oktober 1974 skatteexperter gör det, inte för att få reda på hur mycket de skall betala —— — i skatt enligt lagen utan för att få veta om det finns något kryphål så att — Tillsättande av en de inte behöver betala så mycket. Det är beklagligt att det är på det viset. — Skatterättviseut Jag tycker alltså att vi kan avvakta utredningarnas resultat. Jag ber att — redning få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Bara några få ord. Jag tycker att regeringen har gjort på tok för litet i detta avseende — det är min bestämda övertygelse. Herr Wikner säger att vi inte vet vad skatterättvisa är. Jo, det tror jag vi kan definiera ganska väl. Skatterättvisa är att var och en deklarerar för den inkomst han har haft och sedan betalar den skatt som utgår. Svårare är det inte. Den utredning jag föreslår är inte en utredning som alla de andra som herr Wikner talar om och som vi har haft så många av. Den utredning jag talar om skulle ha ett annat syfte och se annorlunda ut. Den skulle göras av folk som har upplevt skatteorättvisorna på nära håll, så att säga sett dem i närbild. Sedan gav sig herr Wikner in på ett mera vidlyftigt resonemang om jämlikheten i samhället och frågan huruvida det vore rättvist att somliga kan tjäna 100 000 kronor medan andra bara tjänar 15 000. Det där kan man ju ha olika meningar om, men vi kommer naturligtvis aldrig ifrån sådana förhållanden. Vi kan aldrig införa en lagstiftning om att alla skall ha samma inkomster — det hoppas jag vi slipper! I och för sig tycker jag inte det är något fel att någon tjänar 100 000 — det finns många som har gjort skäl för den inkomsten och som därigenom har berett många andra människor arbete, så att de tjänar hyggligt. Det viktiga är dock att de skall betala skatt för sin inkomst; det är ju det vi talar om här. Då kan man dessutom säga att den som tjänar 100 000 kronor får betala en rätt stor summa i skatt — som går till folkhushållet — där han alltså bidrar med en rundligt tillmätt summa för sociala utgifter och allt annat som samhället ordnar och som jag är en stark anhängare av att samhället skall ordna för medborgarna. Men den här debatten skulle inte handla om detta utan om skatterättvisa, som innebär att var och en deklarerar hela sin inkomst och betalar den skatt som skall erläggas.
Herr talman! Jag tog exemplet med 100 000-kronorsinkomsten och dem som har lägre inkomster som en ännu större fråga — och ett problem som Jag tycker vi bör lösa, om vi skall kunna nå jämlikhet. Här bör vi visa solidaritet. Det är klart att vi inte kan lösa det problemet i skatteutskottet, utan det ligger väl mera på ett annat plan, kanske på det fackliga planet.

Herr talman! I motionen 1205 år 1974 krävs två saker, nämligen för det första att man skall öka den tid som i vanliga fall står myndigheterna till buds för att väcka fråga om eftertaxering och för det andra att preskriptionstiden för vissa skattebrott skall höjas från fem till åtta år. Syftet är naturligtvis att skapa bättre förutsättningar för att bekämpa skattefusk och skatteflykt. Utskottet ser i och för sig allvarligt på problemen. Dessutom finns det en utredning som skulle kunna behandla dessa frågor, nämligen utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen. Till den utredningen vill jag skicka en hälsning med en varm förhoppning om att den verkligen utnyttjar möjligheten att effektivisera skattelagarna och att den därför kommer med ett förslag på de punkter som vi har aktualiserat i motionen. Med den förhoppningen skulle jag ha kunnat sluta mitt anförande, men jag måste också påpeka att motionen 1205 inte fått en alldeles korrekt behandling av skatteutskottet. I reciten på s. 3 och 4 påstås felaktigt att vår motion föreslår att de förlängda preskriptionstiderna skulle ges en i tiden bakåtverkande kraft. Man erinrar om att någonting sådant inte går för sig enligt den nya grundlagen. Jag vill slå fast att motionärerna aldrig lekt med tanken att preskriptionstiderna för skattebrott skulle förlängas retroaktivt. Som ledamot av konstitutionsutskottet har jag helt enkelt inte kunnat undgå att lära mig vad som står i den nya grundlagen i detta fall. Inom parentes vill jag säga att när man i betänkandet hänvisar till en paragraf i det här fallet, har man fått tag på en paragraf som handlar om utrikesnämnden och inte på något sätt berör retroaktiv lagstiftning. Den lydelse som utskottet återger av stadgandena om retroaktiv lagstiftning är inte den som står i den nya regeringsformen, utan den är i själva verket tagen ur ett gammalt utredningsförslag från 1972, vilket numera saknar all aktualitet. Att använda grundlagen för att slå ihjäl motionen är inte särskilt lyckat, speciellt som man inte riktigt tycks veta vad det står i den nya grundlagen. Yrkandet i motionen är också solklart på den här punkten. Där hemställs ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till ändring av 14 § i skattebrottslagen, så att preskriptionstiderna för brott enligt 2, 3, 5, 7, 8, 9 och 10 §§ höjs från fem till åtta år”. Vad händer om riksdagen i dag beslutar bifalla det yrkandet? Skulle det då bli en retroaktiv lagstiftning? Skulle det bli en kollision mellan det kravet och vedertagna rättsprinciper? Självfallet inte. Det blir en ändring i nu gällande skattebrottslag. Den ändringen gäller framåt i tiden, och det är precis vad vi motionärer avsett. När det däremot gäller det andra yrkandet, att förlänga tiden för eftertaxering, har vi tänkt oss att det även skulle kunna få en i tiden bakåtverkande effekt. Innan vi ställde det kravet kontaktade vi jurister på området och frågade: ”Strider det mot vedertagna juridiska principer?” Vi fick svaret: ”Det finns en lång rad ekonomiska författningar med retroaktiv verkan. Det finns olika uppfattningar om det lämpliga i de författningarna, men man kan inte hävda att de strider mot modern svensk rättsuppfattning.” Och här är det inte fråga om att man i efterhand kommer med ett straff för ett brott, utan det är fråga om att skatt som har förfallit till betalning kan inlevereras till statskassan under en längre tid än för närvarande. I utskottets skrivning finns tre argument för avslag på motionen. Jag är ledsen att behöva konstatera att det första argumentet är ovidkommande och inte på något sätt berör de krav som förs fram i motionen, att det andra argumentet bygger på en felaktig förutsättning och att det tredje argumentet är en slutsats som dras av det ovidkommande argumentet och den felaktiga förutsättningen. När det gäller det första, ovidkommande argumentet sägs i betänkandet: ”T fråga om mera kvalificerade brott gäller numera enligt skattebrottslagen en preskriptionstid på tio år ——--.

Utmärkande för dem är att alla har en preskriptionstid på fem år. Vad gäller det andra argumentet, den felaktiga förutsättningen, säger utskottet att man inte kan biträda förslaget att ”ge nu gällande eller eventuellt skärpta preskriptionsregler tillbakaverkande kraft”. Jag förstår att det är svårt för utskottet att biträda det förslaget, speciellt som vi i motionen aldrig har fört fram det. Till sist drar utskottet slutsatsen att motionärernas intressen i huvudsak är tillgodosedda genom nu gällande bestämmelser. På två punkter har vi begärt en förändring i nu gällande bestämmelser. Båda dessa krav avvisas av utskottet. Det är dessa båda förändringar som motionen handlar om. Ändå anser utskottet att våra intressen i huvudsak är tillgodosedda genom att nu gällande bestämmelser behålls oförändrade. Jag ser en präktig cirkel i det resonemanget — kanske också andra gör det! Herr talman! Det här var en bitter kritik mot att skatteutskottet på felaktiga grunder skjuter sönder en god tanke. Det kan väl också ge oss motionärer anledning till självrannsakan. Motionen är kanske alltför knapphändig. Den har tolkats på ett sätt som inte varit avsikten, och det kan ju bero på oklara och dåliga formuleringar, även om jag tycker att själva att-satserna borde vara svåra att misstolka. Men det viktiga är naturligtvis inte om en motion faller under bordet eller inte; det avgörande är att de riktiga kraven på effektivare lagstiftning tillmötesgås. Jag vet att utskottets talesman, herr Westberg i Hofors, är med i utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen. Jag tror mig också veta att han är intresserad av att komma till rätta med de problem som vi talar om, och jag hoppas att utredningen skall kunna driva de frågorna till en godtagbar lösning.

Herr talman! I samma takt som skattebördorna ökar för lönarbetarna stiger irritationen över att det finns bärkraftiga grupper som på olika sätt undanhåller inkomster från beskattning. Den vanliga löntagaren får betala skatt på varje intjänt krona. Arbetsgivaruppgiften i början på året ger besked om föregående års inkomst. Avdragen begränsar sig till småsummor för försäkringar, cykelslitage eller bussresor. En betydande del av inkomsten har förbrukats till nödvändiga livsmedel för familjens uppehälle, livsmedel som också är beskattade. När livsmedlen stigit i pris har man tvingats betala skatt också på prisstegringarna. I dessa dagar får vi talrika exempel på stigande landstingsoch kommunalskatter, som har den egenskapen att de särskilt hårt drabbar lågoch medelinkomsttagarna. Otåligheten och irritationen över att andra grupper kan undandra sig ansvaret är något fullt förståeligt. Med all rätt kräver man att riksdagen måste ta itu med skattefusk och skatteflykt och sätta stopp för dessa företeelser. De redovisningar som då och då förekommer om hur man avslöjat miljonbelopp i undanhållen skatt är inte främst ett belägg för att man nu på allvar tagit itu med problemet. Det är i ännu högre grad exempel på skatteflykten, som uppgår till avsevärt större belopp än vad som kommit fram vid de kontroller som genomförts. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen väckt frågan om särskilda åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. De otaliga möjligheterna att undgå beskattning finns också beskrivna i bokform, och det talas i boken om att utnyttjandet av juridiska finesser och formaliteter ibland ger så otroliga skattefördelar att den sunt tänkande och praktiskt inriktade medborgaren kan ha svårt att fatta det. Skatteutskottet säger i anledning av de motioner som i år väckts om åtgärder mot skattefusk och skatteflykt, att fenomenet är utbrett och att enda möjligheten att bekämpa sådant fusk består i förbättrade skattelagar, ökad kontroll och kännbara påföljder. Men utskottet vill ändå inte utreda hur man skall komma till rätta med problemet. Man hävdar att praktiskt taget varje utredning på skatteområdet i större eller mindre grad ägnar sig åt frågor om skatteundandragande. Det är naturligtvis nödvändigt att skatteflykt och skattefusk uppmärksammas i varje skattepolitiskt sammanhang. Men faktum är att dessa problem finns i gränsmarkerna mellan olika utredningar. Skatteutskottet åberopar företagsskatteberedningen och 1972 års skatteutredning som motiv för att avvisa en särskild utredning om skattefusk och skatteflykt. Vi kan inte godta detta skäl. Även om dessa utredningar självklart bör syssla med hithörande problem hävdar vi bestämt behovet av en särskild utredning av dessa frågor. En sådan utredning kolliderar inte med de andra utredningarna utan kan komplettera dessa. Man måste hålla i minnet att frågan om skattefusk och skatteflykt länge debatterats och att åtskilliga förändringar företagits på skatteområdet under denna tid. Däremot har någon total bild av skatteflykten inte redovisats. Förhållandet torde bli detsamma också nu, om inte särskilda åtgärder vidtas. Hela den snårskog av bestämmelser på skatteområdet som underlättat skatteflykt och försvårat kontroll behöver ses över. Fåmansbolagens roll i sammanhanget bör uppmärksammas. På olika vägar undandras i dag stat och kommun stora skatteinkomster, bl.a. genom att skattelagstiftningen ger särskilt de stora aktiebolagen omfattande favörer, att gällande skatteregler utnyttjas på ett sätt som inte varit avsett och att inkomster och förmögenheter i direkt strid med lagen undandras från beskattning. Genom den föreslagna utredningen skulle man kunna få en verklig bild av hur utbrett ”fenomenet” med skattefusk och skatteflykt är för att använda utskottets språkbruk. Likaså skulle förbättrade skattelagar, ökad kontroll och kännbara påföljder, som utskottet finner nödvändiga, kunna erhållas. Man skulle med andra ord få en samlad bild av omfattningen och metoderna i fråga om skattefusk och skatteflykt och en samlad bild av nödvändiga åtgärder för att bekämpa dessa företeelser. Att avvisa kravet på en särskild utredning av detta synnerligen viktiga skatteproblem får endast till följd att skattefusk och skatteflykt kommer att fortsätta i ungefär samma omfattning som hittills. Det innebär att skattebördan på vanliga löntagare även fortsättningsvis kommer att bli särskilt tung beroende på att vissa grupper har möjlighet att undandra betydande belopp från beskattning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1222. Vi finner det angeläget att riksdagen hos regeringen begär tillsättande av en utredning med uppdrag att skyndsamt utarbeta och framlägga förslag till åtgärder mot skatteflykt och skattefusk.

Herr talman! Till herr Bergqvist vill jag först säga att jag beklagar det fel som uppstått i utskottsbetänkandet på s. 4. Det skall bl.a. i första stycket stå ”8 kap. I § nya regeringsformen”. Vi kommer att ändra detta i ett kartongblad. Jag vill också beklaga att det i betänkandets recit överst på s. 4 finns en kanske olycklig formulering, som måhända beror på att motionen, vilket herr Bergqvist framhållit, inte var helt klart skriven och det därför blivit en del tolkningsfel. Över huvud taget tror jag inte att jag säger för mycket om jag påstår att utskottet i sak är överens med samtliga motionärer i det här ärendet om att ytterligare åtgärder måste till för att man skall kunna komma till rätta med de problem beträffande skatteflykt och skattebrott som vi fortfarande har i det här landet. Vad som skiljer oss åt är det sätt på vilket vi vill gå till väga. Herr Bergqvist nämnde den utredning som jag sitter med i. De direktiv som utredningen har att arbeta efter är också rätt utförligt beskrivna i betänkandet, men av vissa skäl har inte allt det som utredningen sysslar med redovisats i betänkandet. Enligt direktiven skall utredningen inrikta sitt arbete på alla typer av åtgärder som syftar till att säkerställa statens fordringar i allmänna mål. Uppdraget innebär således att utredningen bl.a. bör överväga sådana åtgärder som är direkt inriktade på skattefordringar. Hit hör också en översyn av bestämmelsen om preskription av fordringar av sådant slag. Utredningen har lagt fram ett delbetänkande med förslag till bevissäkringslag för skatteoch avgiftsprocessen och utreder för närvarande behovet av preskriptionsrättsliga reformer inom skatte-, tulloch avgiftsområdet. I det här sammanhanget har utredningen funnit det angeläget att även studera huruvida bestämmelser om eftertaxering respektive efterbeskattning särskilt vad avser tidsfristerna fyller sitt ändamål. Dessa frågor har fått förtur i vårt arbete, och enligt gjorda beräkningar skall vi komma med ytterligare ett delbetänkande i början av nästa år. Jag tror att vi arbetar efter de riktlinjer som herr Bergqvist har angett i sina motioner, dvs. att få till stånd en bättre tingens ordning på detta område. Vad gäller motionen 1222, herr Berndtson, anser vi att man bör avvakta resultatet från de utredningar som för närvarande arbetar med dessa problem. Vissa utredningar, bl.a. den jag sitter med i, kommer snart med ytterligare ett delbetänkande.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 47 behandlas vissa sparfrågor. Vi är väl alla överens om att sparandet utgör en god förutsättning för ökat välstånd och för landets förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. När det nu råder knapphet på kapital och då räntenivån är ganska hög anser vi reservanter att det är nödvändigt med ett ökat sparande. Som framgår av motionerna 628 och 939 bör en ökning av det personliga sparandet eftersträvas. Vi menar att genom ett ökat privat sparande kan jämnare förmögenhetsfördelning uppnås och ökad trygghet skapas för de enskilda människorna. Men förutom generella ekonomisk-politiska åtgärder för att skapa ett gynnsamt sparklimat erfordras direkt sparstimulerande åtgärder. I syfte att främja sparandet och ägandespridningen också hos grupper med begränsad sparförmåga bör ett allmänt sparstöd införas med skattelättnader och särskilda stimulanspremier. Med hänvisning härtill yrkas i nu nämnda motioner att det nuvarande sparavdraget höjs och att utbildningssparande, bostadssparande, amorteringssparande, lönsparande och delägarsparande i företagen uppmuntras genom nya avdragsregler och sparformer. Avdragen för penningsparande i bank har varit oförändrade sedan 1961. Vi har sedan dess haft ett ständigt vikande penningvärde. Detta gör att vi nu behöver ändra de här avdragsbeloppen, och efter vad vi kan se behövs en fördubbling om beloppen skall bli likvärdiga med de värden som gällde 1961. De spörsmålen behöver inte föranleda någon speciell utredning eftersom det redan nu kan konstateras att penningvärdet försämrats sedan 1961. Vi anser sålunda att avdragen omgående bör återställas till tidigare värden, och då skulle vi komma upp till 800 kronor för ensamstående och 1600 kronor för äkta makar. Denna regel skulle enligt vårt förslag gälla från den 1 januari 1975. 65 Övriga sparstimulerande åtgärder som föreslås i de motioner jag talat om är ägnade att öka det privata sparandet. Vi vill aktualisera en skyndsam utredning i de frågorna. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som har fogats till utskottets betänkande. Reservationen går ut på dels en höjning av sparavdragen fr.o.m. den 1 januari 1975 till för ensamstående 800 kronor och för gifta 1 600 kronor, dels en utredning beträffande övriga sparförslag.

Herr talman! I detta betänkande behandlas, som nämnts, ett flertal motioner. De har det gemensamt att de påtalar värdet av att vi spar pengar. Det finns förmodligen, som herr Nilsson i Trobro sade, en ganska bred enighet om att det både för den enskilde och samhället är bra om det sparas såväl enskilt som kollektivt. På vilket sätt samhället kan och bör stimulera detta sparande är kanske inte lika lätt att få enighet om. Det s.k. sparavdraget, som är ett skattefritt bottenbelopp för kapitalinkomster, har diskuterats många gånger, och åtskilliga krav har framförts om att de belopp som nu gäller, 400 kronor respektive 800 kronor, skall höjas. Samma krav återfinns i de nu aktuella motionerna. Den här frågan finns som bekant med i den s.k. Hagaöverenskommelsen, och skatteutskottet har, som framgår av betänkandet, också noterat detta i sin skrivning. Utskottet förutsätter en snar lösning. I direktiv till utredningen sägs att man skall lägga fram förslag som också kan resultera i en snar lösning. Allt detta gör, menar jag, att en debatt om sparavdragen inte är nödvändig. Där har vi att emotse ett förslag, och vi får se vad utredningen kommer fram till. Vi får också förutsätta att utredningen redovisar de kostnader som en höjning av dessa avdrag kommer att innebära för samhället. Sedan kan man givetvis ha delade meningar rent principiellt när det gäller skattefria kapitalinkomster över huvud taget, men inte heller den debatten är meningsfull i det här sammanhanget. Vad beträffar de andra krav som framförs i motionerna — om nya avdragsregler för bostadssparande, utbildningssparande och annat — påminner utskottet om att 1972 års skatteutredning har till uppgift att se över avdragsreglerna som helhet. Att i det läget begära en ny utredning skulle knappast vara till fördel — inte ens från reservanternas synpunkt. Till detta kommer sedan — även om de inte behöver tas upp i dag — alla de argument som genom åren har redovisats mot ifrågavarande förslag, bl.a. svårigheterna att kontrollera vad som är nysparande och vad som eventuellt kan vara överflyttning av pengar. Men dessa frågor har diskuterats tidigare, och det är bäst att ta upp den debatten när 1972 års skatteutredning lägger fram sina förslag i dessa avseenden. Vid utskottets betänkande har fogats ett antal bilagor som belyser sparandets utveckling och omfattning. Det är en intressant och värdefull läsning = även om man bör vara medveten om att det, som utskottet noterar i sin skrivning, i statistiken finns vissa felkällor eller i varje fall oklara punkter. Frågan om att förbättra sparstatistiken har diskuterats, och man har försökt utreda möjligheterna härtill men givit upp på grund av de svårigheter som föreligger. Denna fråga behandlas emellertid nu i finansutskottet, och vi kan emotse ett förslag till kammaren något längre fram. Herr talman! Med de anförda synpunkterna ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets talesman refererade till Hagaöverenskommelsen och menade, att man där skulle ha kommit fram till att sparavdraget skulle höjas. Det står också mycket riktigt på s. 6 i utskottets betänkande att önskemålen om höjning av sparavdraget åtminstone i viss utsträckning torde komma att tillgodoses redan fr.o.m. inkomståret 1975. Den överenskommelsen är tydligen inte så helt tillfredsställande. Jag menar därför att det då är bättre att tillsätta en utredning i frågan. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande. föreningars vinster, dels möjligheter till avskrivningar på återanskaffningsvärden alternativt på indexreglerade anskaffningsvärden.

Herr talman! Detta betänkande behandlar en del motioner i frågor som i viss mån sammanfaller med dem som vi debatterade för en stund sedan, och jag skall därför fatta mig mycket kort. För att öka resurserna för näringslivet är det givetvis av stor vikt att vi ser till, att det sker en viss nybildning av företag, en viss tillväxt. Tyvärr har denna stagnerat under senare år, och det kan väl närmast bero på att man känner en viss oro inför framtiden. Man befarar att ytterligare hårda pålagor på näringslivet kommer att göra det allt svårare att driva företag. Det är därför väsentligt att näringspolitiken stimulerar till nya initiativ, om vi skall hänga med i en allt hårdare internationell konkurrens. De nystartade företagens problem bör därför bli uppmärksammade i utredningen i så stor utsträckning som möjligt. Jag är medveten om att företagsskatteberedningen naturligtvis måste se på detta problem, men det finns ju ingen anledning till att dessa motioner inte ändå skulle kunna remitteras dit. För företagen är det ett stort behov att det egna kapitalet i större utsträckning kan byggas upp. Det går i allmänhet till så att man ökar aktiekapitalet, men med nuvarande dubbelbeskattning är detta inte så lätt att åstadkomma. Visserligen ger den s.k. Annellagen en viss hjälp, men den bör i så fall ytterligare utbyggas. Aktiekapitalet blir i annat fall alldeles för dyrt i förhållande till ett upplånat kapital, då skatt först skall erläggas på den redovisade vinsten i bolaget och därefter på den utdelade vinsten av aktieägaren, varefter det sällan återstår mer än något eller några tiotal procent av kapitalet. Det är också en fråga som enligt direktiven företagsskatteberedningen bör se på, men man har i dessa motioner aktualiserat frågan, och jag tycker att det finns anledning att närmare ta upp det här problemet. Men det är kanske inte så säkert att företagsskatteberedningen kommer att syssla med ett annat problem som finns med i dessa motioner, nämligen problemet beträffande avskrivning av maskiner och inventarier. För att kunna följa med i den hårda konkurrensen fordras det att företagen i största möjliga utsträckning har moderna och effektiva utrustningar till sitt förfogande. Det är inte minst ett intresse för de anställda, då det måste kännas beklämmande att veta att de inte har den allra bästa maskinen till sin hjälp, vilket kanske konkurrenten många gånger har. Nu sker det en mycket häftig utveckling på det tekniska området, och därför är det givetvis så mycket viktigare att företaget har medel till sitt förfogande för att byta ut den maskin det gäller. När man endast tillåter avskrivning på det faktiska inköpsvärdet, så uppstår inte sällan den situationen att det inte finns medel till inköpet. Den nya maskinen är på grund av teknisk utveckling dyrare, och sedan den gamla maskinen inköptes har vi haft en avsevärd penningvärdeförsämring som inneburit att det erfordras mer pengar för att anskaffa den nya maskinen. Detta gör att de avskrivningsmedel som står till förfogande inte förslår. Därför har vi under flera år från moderata samlingspartiet motionerat om att man borde tillåta en avskrivning av ett tänkt återanskaffningspris för att företagets slagkraft skall kunna bibehållas. Detta är företagsekonomiskt fullt motiverat, och därför borde en sådan sak kunna genomföras med det snaraste. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! De yrkanden som framställts i den nu aktuella reservationen kommer, såvitt jag kan förstå, att samtliga bli föremål för överväganden inom företagsskatteberedningen. Det förefaller då litet anmärkningsvärt om riksdagen hos Kungl. Maj:t nu skulle hemställa — som reservanterna vill - om en ny utredning om precis samma saker som redan är föremål för utredning. En ny utredning skulle knappast bli färdig så värst mycket tidigare än företagsskatteberedningen. Det skulle vidare enligt utskottsmajoritetens uppfattning vara synnerligen olyckligt om företagsskatteberedningens handlingsfrihet skulle beskäras av att riksdagen i dag beställer en ny utredning om dubbelbeskattningens avskaffande. Dubbelbeskattningen är ju en av hörnstenarna i dagens företagsbeskattning, vilket naturligtvis inte innebär — i varje fall inte för mig —- att dubbelbeskattningen är helig; det är den inte. Men nog bör den frågan få avgöras i ett mycket större sammanhang och inte bara enskilt. Den bör avgöras tillsammans med andra delar av den totala företagsbeskattningen. Beställningen av skattelättnader för nystartade företag berör inte på samma sätt totaliteten av skatterna, men att just den frågan skulle vara så självklar att inte företagsskatteberedningen skall få pröva den förutsättningslöst förefaller mig litet svårt att förstå. Det tredje yrkandet som framförts, att avskrivningsunderlaget inte skall vara det historiska anskaffningsvärdet utan något annat slags indexreglerat värde, är däremot — som jag ser det — en fråga av ofantlig räckvidd. Principen berör inte bara avskrivningsunderlaget för maskiner och inventarier utan frågan om hela skattesystemet skall indexregleras. Som jag sagt redan tidigare här i dag kommer givetvis avskrivningsunderlaget att blir föremål för företagsskatteberedningens överväganden, och jag är övertygad om att skulle utredningen komma att föreslå vad reservanterna vill i fråga om avskrivningsunderlaget, när det gäller om det skall vara det historiska anskaffningsvärdet eller ett tänkt värde, så måste ställningstagandet ha föregåtts av många kontakter med övriga skatteutredningar liksom med skattemyndigheter. Att bara, som reservanterna vill, låsa fast en princip om andra värden än anskaffningsvärdet tror jag skulle vara utomordentligt olyckligt för framtiden. Jag skall inte vidare gå in i någon polemik utan vill med detta, herr talman, bara yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag menar ju inte att Kungl. Maj:t behöver tillsätta någon särskild utredning för detta, utan när företagsskatteberedningen finns kan man bara överlämna motionerna till den för beaktande.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som vi nu skall diskutera behandlas ett flertal motioner med yrkanden som går ut på att vidta olika skattepolitiska åtgärder som ett instrument i regionalpolitiken. Det är en fråga som har behandlats av riksdagen upprepade gånger, och ställningstagandena i de olika partierna är tydligen ganska fastlåsta. Att motionerna ändå återkommer beror på att behovet av ytterligare åtgärder i regionalpolitiskt syfte kvarstår och att även skatteinstrumentet då borde utredas och prövas. Det kan vara värt att påpeka att anledningen till att vi här i landet har beslutat oss för att gå in för regionalpolitiska åtgärder är att förutsättningarna för näringsliv och sysselsättning är så olika i vårt långsträckta land. Vi har olikheter i klimat och natur, vi har olika utvecklingsgrader, traditioner och utgångslägen, som gjort att vissa områden under de senaste decennierna har utvecklats kraftigt medan andra har gått tillbaka. De regionalpolitiska medlens uppgift är att utjämna förutsättningarna mellan skilda områden och att ge de svagare områdena en extra stimulans, men detta innebär inte att insatta åtgärder skall försvåra läget för näringslivet i områden där förhållandena redan är gynnsamma. Bland de medel som kan komma i fråga synes oss också skattepolitiken böra prövas. De regionalpolitiska insatser som gjorts under framför allt de senaste tio åren har givetvis haft stor betydelse. Vi skulle inte ha kunnat undvara dem. Enligt vår mening är det bara att beklaga att de inte sattes in tidigare. Men åtgärderna har inte varit tillräckliga. Detta framgår bl.a. av den fortgående befolkningsutvecklingen. Vissa områden, i första hand skogslänen, kan inte hålla sin folkmängd utan visar en ogynnsam struktur med ett ökat antal åldringar och ett minskande antal människor i de arbetsföra åldrarna. Enligt den senaste arbetslöshetsstatistiken var antalet arbetslösa kassamedlemmar 33 900 i hela landet, medan det fanns 44 900 lediga platser. I skogslänen fanns det 11 300 arbetslösa men bara 6 600 lediga platser. I skogslänen är förhållandet alltså motsatt förhållandet i landet som helhet: antalet arbetslösa är betydligt större än antalet lediga platser. Vi måste därför fråga oss om vi inte behöver tillgripa ytterligare åtgärder för att åstadkomma den balans i utvecklingen som vi eftersträvar. Motionerna tar upp en del förslag till sådana åtgärder. I centermotionerna nämns t.ex. gynnsamma initialavskrivningar, befrielse för nystartade företag från inkomstskatt under viss tid, avveckling eller lindring av energiskatten eller den allmänna arbetsgivaravgiften i vissa områden. I en av motionerna påpekas att man använt skattepolitiken via investeringsfonderna till att utjämna konjunkturen och därmed sysselsättningen mellan olika år, alltså Nr 105 till att åstadkomma en utjämning i tiden. Det borde vara lika självklart Onsdagen den att mer än vad som nu sker använda samma instrument för att utjämna 23 oktober 1974 sysselsättningen även i rummet, dvs. mellan landets olika områden. I mo — i tionen framförs förslag om försöksverksamhet med utvecklingsfonder i un Regionalpolitiska dersysselsatta områden. åtgärder vid Som framgår av utskottets betänkande prövades för några år sedan viss beskattningen, differentiering av investeringsavgifterna för oprioriterade byggnadsarbeten.

Herr talman! Detta betänkande, nr 49, behandlar frågor om regionalpolitiska åtgärder vid beskattningen. Till betänkandet är fogad en reservation av de tre oppositionspartierna. Vi är väl på det klara med att när det gäller den regionala politiken har de åtgärder beträffande lindring i beskattningen som flera gånger har varit uppe till behandling i riksdagen ständigt avvisats av majoriteten. Därvid har först och främst åberopats administrativa och tekniska svårigheter att lösa problemen, som dock inte bör överdrivas, anser jag. Framför allt bör alla dessa frågor inte avvisas så kategoriskt, såvida man inte genom en allsidig utredning vill belysa de föreslagna åtgärderna.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

Herr talman! Reservationen visar ganska fylligt de vägar som är möjliga att följa för att gynna stödområdenas näringsliv genom allmänt verkande åtgärder. För företagens lånsiktiga planering är det gynnsammare att veta vilka allmänna fördelar som är förenade med etablering i stödområdena än att då och då, oregelbundet och eventuellt, kunna räkna med särskilt stöd i enstaka fall. Den uppvaktning i ”maktens korridorer” och det mygel som ofta kan bli följden skulle kunna elimineras genom lämpliga allmänna stimulansåtgärder. Med sådana allmänna stimulansåtgärder kan inte rimligen uppstå större tekniska problem än vad som är fallet med andra sådana, t.ex. i anslutning till investeringsfondsverksamheten. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som en del talare redan har sagt har vi behandlat denna fråga ett flertal gånger här i kammaren, och det är kanske därför onödigt att alltför djupt gräva ned sig i alla de problem som skulle uppstå om de här motionerna bifölls. Men jag skall ändå till motionärernas glädje stödja mitt inlägg på deras egen reservation. Den börjar med att konstatera: ”Det regionalpolitiska stödet bör enligt vår uppfattning i ökad utsträckning inriktas på att främja sysselsättningen, förbättra grundsituationen i stödområdena och skapa större utrymme för enskilda initiativ.” Så långt är vi överens. Jag tror också att vi kan vara överens om att nu vidtagna åtgärder uppfyller dessa krav. Men jag fortsätter med att citera en mening till: ”En möjlighet är därvid att utnyttja skattesystemet som regionalpolitiskt instrument.” Till den slutsatsen har utskottets majoritet under alla år sagt definitivt nej, och det gör den nu också. Vi har från majoritetens sida aldrig trott på att skatteargumentet skulle vara ett utomordentligt medel i regionalpolitiska sammanhang. Vi tror i stället att det är de åtgärder som redan är beslutade som ökar sysselsättningen i både det inre och det yttre stödområdet. Jag skall förklara hur majoriteten ser på detta problem. Om vi genomför en differentiering av arbetsgivaravgiften får det bl.a. stora snedvridande konkurrenseffekter företagen emellan i olika delar av vårt land. Dessutom kostar sänkningen eller borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften samhället uppskattningsvis 1 miljard kronor i sänkta inkomster. Anledningen till att vi en gång i tiden införde den allmänna arbetsgivaravgiften och sedan efter hand ökade den var att vi sänkte den direkta skatten för löntagarna. Nu skulle jag vilja fråga motionärerna om de har några som helst tankar att vidarebefordra — om nejpropositionen nu med lottens hjälp skulle vinna — till den utredning som då skall tillsättas beträffande hur utredningen skall se på detta problem. Vem skall betala den miljard i minskade statsinkomster som slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften i det allmänna stödområdet skulle leda till? Det är väl ändå någon som måste göra det. Är det löntagarna, är det företagen i södra Sverige — alltså de som ligger utanför stödområdet — eller vem är det som skall betala den miljarden? Vi tror inte på några generella åtgärder när det gäller att öka sysselsättningen i stödområdena. Vi tror att de selektiva åtgärder som riksdagen tidigare har beslutat om är de riktiga åtgärderna.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

Herr talman! Vi har inte använt uttrycket ”utomordenligt medel”, utan vi har sagt att detta är ert medel jämte övriga att använda i regionalpolitiskt syfte. Herr Kristenson säger att en av anledningarna till att majoriteten inte tillstyrkt motionsförslaget är den snedfördelning som uppstår vid olika uttag. Men som jag försökte belysa i mitt första anförande är grundförutsättningarna för företagen olika beroende på i vilket område av landet de arbetar, och det är dessa olikheter som vi vill försöka utjämna med de föreslagna åtgärderna. Som svar på frågan vem som skall betala kostnaderna vill jag säga att vi inte tagit ställning till i vilken utsträckning detta medel skall användas, utan vi yrkar endast på en utredning. Vi har emellertid här i landet vidtagit lokaliseringspolitiska åtgärder, där vi solidariskt tagit på oss ökade utgifter för att stimulera verksamheten i de områden som lider av olika handikapp. På samma sätt skulle vi solidariskt betala de kostnader som här uppstår. Jag håller med om att investeringsfonderna är ett bra medel. Men hittills har dessa använts endast till 14 procent i lokaliseringspolitiskt syfte. 14 procent av befolkningen bor inom stödområdet, och följaktligen har användningen av investeringsfondsmedel inte särskilt gynnat stödområdet. Vi anser att även denna fråga bör tas med i den föreslagna utredningen, så att investeringsfonderna i större utsträckning än hittills kan användas i regionalpolitiskt syfte.
Herr talman! Utskottets värderade talesman herr Kristenson sade - om jag hörde rätt — att en differentiering av arbetsgivaravgiften skulle medföra en snedvridning av konkurrensen olika företag emellan. Han ansåg att det var ett skäl att inte differentiera arbetsgivaravgiften. Men det är just det motionärerna vill åstadkomma; de vill gynna de företag som etablerat sig i det inre eller allmänna stödområdet — dessa företag skall alltså få en gynnsammare konkurrenssituation. Vi har inte sagt någonting om hur stora differenserna skall vara, utan den saken vill vi, som herr Olsson i Järvsö framhöll, överlämna till en utredning. När man talar om differentiering av arbetsgivaravgiften, menar man en differentiering inom ramen för den arbetsgivaravgift som vi nu har.
Herr talman! För herr Olsson i Järvsö vill jag gärna understryka vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att ni — innan ni med lottens hjälp vinner voteringen och det skall tillsättas en utredning — bör ta chansen att nu tala om hur denna reform skall finansieras. Skall kostnaderna läggas på företagen i södra Sverige eller på löntagarna? Erfarenheten från tidigare utredningar säger oss nämligen att ni gärna är med och föreslår nya reformer eller skattesänkningar men aldrig vill vara med och betala vad det kostar. Det är rimligt att vi nu får ett besked beträffande finansieringen, innan vi går till beslut. När det gäller fonderna har företagsskatteberedningen i uppdrag att utreda frågan om fonderna inom svenskt näringsliv, och för det ändamålet behöver vi alltså inte tillsätta någon ny utredning. Herr Hörberg gör ett märkligt uttalande när han säger sig gilla att vi med skattesystemets hjälp ändrar konkurrensförhållandena företagen emellan, så att vi till stödområdena får fler företag. Det betyder bara att vi får flytta företag exempelvis från Göteborg, där herr Hörberg och jag hör hemma och där man redan nu har en svår situation på arbetsmarknaden. Är det därifrån eller från Stockholm, som också har en krympande arbetsmarknad, som herr Hörberg vill att företagen skall flytta till stödområdet? För resten skulle jag kunna ställa en fråga till herr Olsson i Järvsö, eftersom Centerns ungdomsförbund talat om att man skall decentralisera och flytta ut. Har Centerns ungdomsförbund ännu flyttat ut från Stockholmsregionen?
Herr talman! Den sista frågan förmodar jag fortfarande är under utredning, men den hör ju knappast till det här området. Vad gäller herr Kristensons uppgift om att en differentiering av beskattningen i regionalpolitiskt syfte redan är under utredning vill jag påpeka att företagsskatteutredningen inte har till uppgift att pröva investeringsfonderna från regionalpolitisk synpunkt. Jag anser att det borde ingå i uppgifterna för den utredning som vi föreslår. Frågan om vem som skall betala svarade jag på i mitt förra inlägg, och jag menar att utredningen bör arbeta förutsättningslöst för att komma fram till hur och i vilken omfattning man lämpligen skall kunna använda skattemedel i regionalpolitiskt syfte. Jag vill till slut säga att jag är litet besviken på utskottsmajoriteten, eftersom man både i finansutskottet och i debatten i våras klart uttalade att man var villig att medverka till att en sådan här utredning kom till stånd. Nu har man gått ifrån det löfte som finansutskottets vice ordförande gav. Vi hade hoppats att efter detta klara medgivande få ett gemensamt uttalande i utskottet för en utredning.
Herr talman! Jag tycker att herr Kristenson i sitt andra inlägg mörkmålade rätt kraftigt. Vi har som väl är ett ganska expansivt näringsliv. Det talas inriktas till stödområdena, som så väl behöver bättre sysselsättningsmöj Onsdagen den ligheter. Det får vi vara med och ta ansvaret för, även om vi representerar 23 oktober 1974 en sådan valkrets som Göteborg. Det behöver inte alls innebära någon minsk ning av företagsamheten i Göteborg, utan nyetablering kan styras den här Regionalpolitiska vägen. åtgärder vid Vidare tycker jag att det är för mycket begärt av herr Kristenson att beskattningen, kräva att vi här i dag direkt skall kunna svara på hur frågan om den diffe = m.m. rentierade arbetsgivaravgiften skall lösas när vi hemställer att en utredning skall titta på just detta. ju för närvarande om övervinster, och nog skulle den expansionen kunna
Herr talman! Jag skall gärna läsa upp för herr Olsson i Järvsö vad finansutskottets vice ordförande sade i den debatt som herr Olsson åberopade: ”Men vi har därmed inte sagt att det, oavsett vad utredningen kommer fram till för resultat, skall bli en sådan differentiering. Jag vill redan nu framhålla att jag har svårt att förstå varför Cellulosabolaget eller Mo och Domsjö, för att inte tala om LKAB, skulle betala en lägre arbetsgivaravgift på grund av att de råkar befinna sig i stödområdet. Men en utredning kan vi vara med om.” Nu skulle jag tro att både finansutskottets vice ordförande och de övriga socialdemokratiska ledamöterna efter att ha läst skatteutskottets betänkande är övertygade om att de inte skall stödja förslaget om en sådan utredning. Därför hoppas jag att de röstar med majoriteten i skatteutskottet, även om de sagt något annat vid en tidigare tidpunkt. Sedan, herr Hörberg, är det helt klart att jag inte trodde mig kunna få svar på frågan hur man skall lösa finansieringen, men man skall inte prata så löst om detta som herr Olsson i Järvsö och herr Hörberg gjorde när ni sade: Visst skall vi ställa upp solidariskt och betala detta. Ni kan åtminstone ge vissa anvisningar om hur ni vill ge Cellulosabolaget, Mo och Domsjö, LKAB eller andra stora företag i Norrbotten en god förmögenhetsökning.

Herr talman!

Vid tidigare tillfällen har vi också kombinerat kravet på förstatligande av bryggerinäringen med krav på förbud mot alkoholreklam. Vi vidhåller också detta krav, men anledningen till att vi inte nu också upprepar det är att det kan tänkas komma upp i det slutbetänkande som den alkoholpolitiska utredningen snart kommer att avlämna. Nu har emellertid detta krav rests igen, i motioner från annat håll. Kommer det upp till votering så kommer vi självfallet att stödja det. Motiveringen till vårt yrkande om förstatligande av bryggerinäringen kan sägas vara både ideologisk och nykterhetspolitisk. I vad först gäller det ideologiska motivet så bygger detta på vår grundläggande syn i fråga om det privata vinstintresset, vilket vi vill eliminera från ett verksamhetsområde inom vilket det definitivt inte hör hemma. Vårt nykterhetspolitiska motiv bygger på det rimliga antagandet att en privatkapitalistisk näringsidkare normalt marknadsför sina produkter på ett sätt som syftar till en ständig ökning av avsättningen oberoende av den marknadsförda produktens sociala nytta. Det som blir avgörande är om avsättningen ger god vinst. Även om det mot detta vårt motiv kan anföras att samhället kan ingripa reglerande i fråga om denna marknadsföring, så menar vi att motivet ändå har en betydande relevans. Utskottet har vid sin behandling av 1974 års alkoholoch drogpolitiska motioner förfarit på samma sätt som det gjorde år 1973. Det har inneburit att man sammanknippat samtliga motioner på området och yrkat avslag på dem med hänvisning till att den alkoholpolitiska utredningen snart beräknas avge sitt slutbetänkande. Utskottet ber visserligen om ursäkt för att det tidigare felbedömt tidpunkten för när utredningen skulle bli färdig men skriver att man nu anser sig vara säkrare på när den skall bli klar. Skillnaden i utskottsskrivningen jämfört med i fjol är att man i år kunnat skriva ännu kortare och endast hänvisa till föregående års behandling. I detta motionsknippe ingår också vår motion 1224 som jag nu pläderar för. Jag kan medge att det är lämpligt att hela alkoholpolitiken behandlas i ett sammanhang, men i motionen 1224 rör det sig om ett yrkande som inte endast har en nykterhetspolitisk motivering och om ett yrkande som, såvitt mig är bekant, inte kommer att tas upp i den alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande. Jag är därför, herr talman, av den meningen att yrkandet i motionen 1224 mycket väl kan tas upp till beslut utan att APU:s slutbetänkande behöver avvaktas. Eftersom vpk inte är representerat i skatteutskottet har yrkandet inte kunnat uppföljas i en reservation. Jag yrkar därför bifall till motionen 1224.